Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 5 mynnar ut i hemställan om avslag på fyra motioner — två motioner av herr Adolfsson och två från vänsterpartiet kommunisterna. Trots dessa oförenliga utgångspunkter har utskottsmajoriteten liksom vid 1973 års riksdag funnit gemensamma skäl för att avstyrka alla fyra motionerna. De skälen är i huvudsak att de åsikter som kom till uttryck i båda motionsparen — vart och ett på sin kant — är oförenliga med de allmänna markpolitiska uppfattningar som stöds av en riksdagsmajoritet. Herr Adolfssons första förslag innebär önskemål om utredning av åtgärder för att underlätta personlig äganderätt till bostad. I den formuleringen låter tanken onekligen bestickande, men om man ser närmare på förslaget innebär det emellertid två specifika ting. Det ena är att vi skall ersätta nyttjanderätten i form av hyresrätt och bostadsrätt med en äganderätt till lägenhet — en ny sorts andelslägenheter. Det andra är att denna äganderätt skall överföras till den boende genom att i hyran läggs in en amorteringspost. Jag förutsätter att herr Adolfsson inte godtar att den del av hyran som går åt till ägarens amortering skall räcka — för i så fall skulle det kanske inte vara så långt ifrån att han kunde få stöd även av herr Claeson. Utskottsmajoriteten har inte sett några skäl till att inte de bostadskooperativa boendeformerna skulle räcka som komplement till den vanliga äganderätten och hyresrätten. — En annan sak är att en ändrad form av husbyggandet kanske någon gång i framtiden kan påkalla en översyn av fastighetsbegreppet men det är inte aktuellt just nu. Herr Adolfssons andra motion syftar till att kommunerna enligt lag skall bli skyldiga att sälja mark och sålunda inte endast använda sig av tomträtt. Jag vill till att börja med säga att vi i andra sammanhang försökt hävda den principen — som jag också trodde att herr Adolfsson anslöt sig till — att kommunerna själva skall bestämma upplåtelseformerna. Jag skulle inte gärna kräva att bli trodd om jag samtidigt hävdade kommunernas valfrihet och statens rätt att inskränka valfriheten. Men jag vill medge att jag i annat sammanhang, när jag talar som kommunalpolitiker, hävdar åsikten att de boende själva skall få välja upplåtelseform. Men, herr Adolfsson, det är majoriteten i kommunfullmäktige som skall besluta det utan statens inblandning! Jag vill emellertid, liksom herr Adolfsson, hävda att vi vet en hel del om vad människor önskar, och då bör också kommunerna, när de fattar sina beslut, verkligen betänka det. Herr Claeson har i motionen 1578 hävdat den socialistiska principen att privata flerfamiljshus skall föras över i kommunal ägo. Det finns goda skäl till att kommunerna skall engagera sig som ägare av hyreshus, och utvecklingen har gått långt i den riktningen. Det är bara att följa den stigande andelen lägenheter i hus som ägs av allmännyttiga företag. Det finns inte skäl för att utgå från att staten också på denna punkt skulle binda kommunerna på grund av allmänt hållna ideologiska värderingar; det är ju så, att det som är sanning i den ena kommunen inte är sanning i den andra. Dessutom finns det ett väsentligt skäl mot sådana tankegångar, nämligen behovet av konkurrens också mellan olika förvaltningsformer. Till detta resonemang anknyter också vpk-motionen nr 1582. Den handlar formellt om byggnadslagen, men den är bara ett annat uttryckssätt för principen om ett totalt kommunalt markägande. I motionen har den principen dessutom vidgats till att avse inte bara hyreshus utan all bebyggelse. Herr talman! Vid betänkandet har fogats inbördes icke förenliga reservationer. Den inbördes uppgörelsen mellan respektive reservantgrupper ger kanske de bästa argumenten för mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Redan i arbetarrörelsens efterkrigsprogram för 30 år sedan ställdes kraven om att gradvis överföra hyreshusen i samhällets ägo och att kommunalisera tomtmarken. Det kravet har sedan aktualiserats i olika sammanhang, bl.a. här i riksdagen av kommunisterna. Vi har även i år i motionen 1578 återkommit och föreslår att riksdagen skall uttala sig för ett successivt överförande av privata flerfamiljshus i samhällets ägo och att riksdagen hos regeringen skall hemställa om utarbetande av en plan för genomförandet av denna målsättning. Visserligen har under efterkrigstiden andelen kommunala och kooperativt ägda och förvaltade bostäder ökat väsentligt och svarar nu för en allt större del av nyproduktionen då det gäller flerfamiljshus. Det äldre bostadsbeståndet och hyreshusen i de stora tätorternas centralare delar är emellertid till helt övervägande del i privat ägo. Detta innebär ofta högre hyror, sämre underhåll, sämre boendemiljö och större otrygghet för hyresgästerna. Dessutom för privatägandet med sig en rad nackdelar för samhället i form av större svårigheter med saneringar och förbättringar av bostadsmiljön. Ett förverkligande av kravet på överförande av de privata flerfamiljshusen i samhällets — kommunernas och bostadskooperationens — ägo skulle öka möjligheterna för kommunerna att stoppa kontoriseringen och återställa kontoriserade lägenheter till bostäder. Det skulle också verksamt kunna bidra till att stoppa hyresstegringarna och pressa ned boendekostnaderna. Den successiva avveckling av hyreskontrollen som skett under senare år har liksom övergången till s.k. bruksvärdering bidragit till stora hyreshöjningar. De privata fastighetsägarna har fortsatt att berika sig på hyresbetalarnas bekostnad och liksom tidigare inkasserat vinster av värdestegringar som skett till följd av samhälleliga investeringar. Privata fastighetsägare engagerar sig i både exploateringsoch saneringsområden alltmer, ofta med hjälp av statliga lån. Herr talman! Från olika håll har det i debatten om de privata intressena och deras roll bl.a. sagts att det inte går att överföra de privatägda flerfamiljshusen i samhällets ägo, eftersom man då skulle åstadkomma något av ett ekonomiskt kaos. Nu är det emellertid så att vårt förslag inte innebär att man skall genomföra detta över en natt utan att man skall göra upp en plan för ett successivt överförande, låt oss säga under exempelvis en femårsperiod. Vad det vidare handlar om är att övertaga lånen på dessa fastigheter, och den kontanta ersättning det kan bli fråga om att gottgöra fastighetsägare med för eget kapital uppgår uppskattningsvis inte till mera än hälften av vad som årligen läggs ned på militära ändamål. Det är klart att vårt krav är oförenligt med den kapitalistiska konkurrensen på bostadsmarknaden, som regeringen tyvärr slagit vakt om. Men vi anser det vara naivt att tro att man kan tillåta markaffärer, bostadsbyggande och ägande/förvaltning vara beroende av marknadskrafterna, om man vill komma till rätta med de stora problem som hänger samman med boendet. Det är bara stora samhälleliga engagemang som kan garantera en tryggad markoch bostadsförsörjning till rimliga kostnader. Vänsterpartiet kommunisterna anser att alla flerfamiljshus bör ägas och förvaltas av kommunerna och bostadskooperationen och att alla privata flerfamiljshus successivt skall överföras i samhällets ägo. Att bostaden skall vara en social rättighet och inte en handelsvara är vpk:s grundlinje i bostadspolitiken. Men detta betyder mera än en god och rymlig bostad till rimligt pris. Det måste också innebära att de boende själva får bestämma över sina boendevillkor, över förvaltningen. Boendets förvaltning måste då innefatta själva lägenheten, fastigheten och tomtmarken. Om hyresgästernas intressen på ett riktigt sätt skall kunna tillgodoses måste samhället genom kommunerna och bostadskooperationen äga och förvalta alla flerfamiljshus. Herr talman! Under hela tiden efter det andra världskriget har frågan om markspekulation och markvärdestegring intagit en central roll i de bostadspolitiska diskussionerna. Markvärdena har under efterkrigstiden stigit på ett svindlande sätt. Under perioden 1945—1970 beräknas markvärdena i hela landet ha stigit med omkring 400 procent och i Stockholm med omkring 700 procent. Det är nödvändigt att kommunerna ges bättre möjligheter att föra en aktiv markpolitik, om man skall kunna bedriva en bra samhällsplanering och en socialt inriktad bostadspolitik. En grundläggande förutsättning måste då vara att på ett effektivt sätt kunna disponera över den mark som behövs för samhällsoch bostadsbyggande, och det förutsätter också långsiktiga markförvärv till rimliga priser. I motionen 1582 har vi från vpk — som ett led i att hindra privatbyggmästare och andra privatintressen att göra sina vinstoch spekulationsintressen gällande — föreslagit att endast samhällsägd mark får stadsplaneläggas. Den enda effektiva metoden att stoppa markprisstegringen och kapitalintressena och att förhindra den del av hyresutplundringen som beror på markspekulationen är att samhället blir ägare till all mark avsedd för samhällsoch bostadsbyggande. De förbättringar som under senare år har vidtagits då det gäller kommunernas möjligheter att tillgodose sina markbehov har inte löst frågan om kommunernas möjligheter att driva en aktiv markpolitik och tränga tillbaka privatbyggmästare, byggnadsmaterialproducenter och de stora affärsbankerna. De privata företagen har, trots att en allt större andel allmännyttiga och kooperativa företag står som ägare och förvaltare av flerfamiljshus, ett alltför stort inflytande på markägande, byggnadsmaterial, byggande och kapital. Från vpk:s sida anser vi att det kommunala markmonopolet skall utökas så att samhälleligt/kommunalt ägande av marken är en förutsättning för att stadsplaneläggning skall kunna ske. Med hänvisning till vad jag nu sagt, till innehållet i motionerna nr 1578 och 1582 och vpk-reservationen i civilutskottets betänkande nr 5 yrkar jag bifall till reservationen 2.

Herr talman! Herr Claeson målade med sin utgångspunkt och sin tro väldigt vackra bilder av hur bra det skulle vara om samhället ägde alla bostäder. Det skulle bli fina miljöer och låga hyror. Jag med min utgångspunkt tror att det bästa för hyresgästerna är att vi har konkurrens. Men jag vill naturligtvis instämma — det utgår jag från att vi alla gör — när herr Claeson säger att en bra bostad är en rättighet. Goda miljöer och väl utformade bostäder når vi genom att människorna får större medinflytande. Jag tycker att även herr Claeson skulle vara mer lyhörd för vad människorna önskar. De vill t.ex. gärna ha småhus, och de vill i förvånansvärt hög grad äga sin tomt. Jag håller med herr Claeson, när han säger att markspekulation har förekommit. Visst har så varit fallet, och markspekulation förekommer väl ännu. Men nu finns andra instrument som kan ta udden av den. Vi skall också komma ihåg kommunernas planmonopol. Till herr Adolfsson vill jag säga att liksom vi rikspolitiker är lyhörda för vad människor vill, utgår jag från att även kommunalpolitiker är lyhörda. Då behöver man inte gå omvägen att vi rikspolitiker med lag talar om hur kommunerna skall handla i dessa frågor.
Herr talman! Vad herr Adolfsson sade var egentligen en upprepning av vad fröken Ljungberg anförde förra året, och det är rätt typiskt för det sätt varpå man argumenterar från moderat håll. Man ger sig ut över landets gränser för att hitta argument. Jag skall inte göra på samma sätt. Liksom jag i fjol gjorde beträffande fröken Ljungberg skall jag nu erinra herr Adolfsson om att det i de länder som han i detta sammanhang talar om har hänt en del, som vi dess bättre varit förskonade från och som kanske förklarar vissa av de svårigheter som man där fortfarande dras med bl.a. på bostadsområdet. Fru Olsson i Hölö framhöll att vi behöver ha konkurrens. Jag ifrågasätter detta. Jag betraktar en bra bostad såsom en social rättighet på samma sätt som rätten till sjukvård eller utbildning. Ingen begär i dag att sjukvård eller skolväsende skall gå med vinst. Jag tycker det är lika självklart att inte heller bostaden skall vara en marknadsvara, som skall ge vinst. Jag betraktar alltså bostaden som en social rättighet, och något utrymme för privatkapitalistiska spekulationsoch vinstintressen eller konkurrens bör enligt min mening då inte finnas. Visst skall vi vara lyhörda för vad människor vill ha och för människors förhållanden. Jag håller med fru Olsson om detta. Men då måste vi också vara konsekventa och se på den utveckling som har skett framför allt beträffande boendekostnaderna och vara lyhörda för människors önskemål i den situation som de har hamnat i, då de på grund av höga boendekostnader inte längre kan efterfråga den bostad som de eljest skulle vilja ha och behöver. Fru Olsson påminde om planmonopolet som instrument då det gäller de frågor som vi här har diskuterat. Visst finns planmonopolet, men tyvärr har det inte visat sig tillräckligt för att komma till rätta med problemen. Det är också från den utgångspunkten vi från vpk har lagt fram förslag till åtgärder.

Herr talman! Jag tycker inte, herr Claeson, att man bör dra paralleller mellan å ena sidan bostaden och å andra sidan sjukvården och skolan. Om man skulle dra den parallellen, så ser jag som en väldigt stor risk att det också skulle bli en långt gående enhetlighet. Man skulle då bli tilldelad sin bostad, och så vill ju vi svenskar inte ha det. Vi vill ha valfrihet i boendet, och det tror jag att vi bäst kan få med det system vi har och den konkurrens som sker. Sedan ett par ord till herr Adolfsson. Visst vet jag att man här och var inte har varit lyhörd utan handlar över människors huvuden. Men jag tror ändå att här håller det på att ske förändringar. Politikerna upptäcker nog att man måste vara lyhörd för invånarnas önskemål.
Herr talman!

Jag är helt övertygad om att vi med det samhällssystem vi har inte kommer att få någon slutgiltig lösning på problemet att skaffa varje medborgare en rymlig och bra bostad till en rimlig kostnad. Men vi kan komma en god bit på väg, ifall vi är överens om att ta itu med de krafter som nu spekulerar i och tjänar stora pengar på att folk måste ha någonstans att bo. Och detta sista är ju ändå grundläggande: Vi kan inte vara utan en bostad i vårt klimat. Därför bör man inte bara i allmänna ordalag tala om rätten till bostad som en social rättighet, utan vi bör kombinera det talet med åtgärder för att befria bostadsmarknaden från de spekulationsoch vinstintressen som nu finns där, på sätt som vi föreslagit från vänsterpartiet kommunisterna.
Herr talman! Herr Claeson talar ju som om vi inte alls hade tänkt på boendet och inte alls kände till alla de saker som har beslutats för att ge människorna rättighet till en bra bostad. Jag tycker ändå inte att det är riktigt att dra paralleller med sjukvården och skolan, för på de områdena kan vi ju ha enhetliga system — jag har inga invändningar mot det — men i fråga om boendet förordar jag valfrihet, och en sådan tror jag inte går att få med den utformning som herr Claeson talar för.
Herr talman! Är det då bättre, fru Olsson, att vi har en valfrihet som innebär att i stort sett bara de bäst ställda i samhället har någon verklig valfrihet då det gäller bostad? Det faktiska förhållandet i dag är att någon verklig valfrihet föreligger inte för majoriteten av invånare vare sig det gäller boendeform eller bostadens storlek m.m. Utifrån betraktelsesättet om bostaden som social rättighet måste vi väl ändå kunna vara överens om att vi skall jämna vägen för att också i praktiken kunna göra bostaden till en grundläggande social rättighet. Det är det jag menar.

Herr talman! Ett fritt samhälle skall bygga på fria och oberoende medborgare. Den enskildes möjligheter att själv avgöra sin framtid, att själv träffa sina val och att själv ta ansvar för förvaltningen av egna och gemensamma tillgångar är av avgörande betydelse för att säkerställa den mångsidighet i valmöjligheter och beslutsfattande och det oberoende som ett demokratiskt samhällssystem förutsätter. I ett samhällssystem där medborgarna saknar valfrihet och oberoende ger mångsidigheten vika för likriktning och oberoendet för totalstyrning. Demokratin förlorar livskraften och innehållet. Socialismen bygger på strävanden som omsatta i praktisk politik innebär att den enskildes valmöjligheter på sikt begränsas eller upphör. I ett längre ideologiskt perspektiv kommer socialismens visioner och demokratins krav på kollisionskurs. Vi i moderata samlingspartiet vill starkt understryka att den enskilda äganderätten är en omistlig beståndsdel i en fri demokrati. Denna ger samhällsmedborgarna möjlighet att ta ansvar. Den vidgar hans oberoende. Historien känner inga exempel på samhällen som har kunnat förena frånvaron av enskilt ägande med demokrati. Det är bl.a. därför som äganderätten tillhör de mänskliga frioch rättigheterna, vilkas bestånd Europarådets konventioner vill garantera. I ett samhälle dominerat av kollektivt ägande ersätts den enskilde individens ansvarstagande av de anonyma kollektivens beslut. Förvaltningens effektivitet nedgår och dess kostnader ökar. Ju mer samhället kollektiviseras, desto större blir behovet av en växande byråkrati och av för den enskilde ingripande detaljregleringar. Utifrån sådana principiella synpunkter på enskild äganderätt har moderata samlingspartiet på område efter område sökt verka för en avvägning mellan den enskildes och det allmännas intressen som medger att äganderätten och alla de samhällsvärden som den företräder i möjligaste mån bevaras. Detta gäller inte minst på det markpolitiska området. Utan att åsidosätta rimliga och ofrånkomliga samhällsbehov har vi motsatt oss de doktrinärt socialistiska inskränkningar i äganderätten som socialdemokratin har velat förverkliga. För en aktiv politiker innebär det här sättet att formulera sig inte så stora konstigheter, men för en medborgare vars politiska insats begränsar sig till ett besök i vallokalen vart tredje år låter det kanske litet mera teoretiskt. Ord som samhällssystem, totalstyrning, ideologiskt perspektiv eller socialismens visioner hörde jag inte i förrgår, när jag satt och pratade med mina kamrater på jobbet. Jag tror inte heller att kammarkollegerna brukar höra det sättet att formulera sig. Språket är mycket mustigare och mera rakt på sak. Det lät så här: ”Hör Du Wennerfors, vad tusan gör Du i riksdagen egentligen? Kan inte Du och de andra politikerna ordna så att jag själv får bestämma färgen på min stuga? Kan Du förklara för mig varför politiker och myndigheter skall lägga sig i det här? Har de inte tiden till andra och viktigare saker?” Ja, ni känner säkert igen det.

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar tas frågor om expropriationsoch förköpslagstiftning upp. En del av den diskussionen som fördes och de argument som anfördes vid behandlingen av föregående betänkande är säkert tillämpliga även på dessa frågor utan att därför nu behöva upprepas. I vpk-motionen 1582 föreslås att förköpslagen ändras så, att samhället ges rätt till prövning av det överenskomna markpriset vid övertagande av köp. Motionen är främst motiverad av erfarenheter av den nuvarande ordningen. Det har visat sig att kommunerna i mycket liten utsträckning använder sig av den förköpsrätt som föreligger. I klart uttalade meningar anges att den främsta orsaken till detta är att man tvingas att betala det pris som överenskommits mellan köpare och säljare. I föreliggande betänkande sägs att det inom justitiedepartementet pågår en översyn av förutsättningarna för tillämpning av förköpslagen. Vänsterpartiet kommunisterna menar att riksdagen bör begära att denna översyn även får avse metoderna för prisprövning då förköpslagens inlösenförutsättningar uppfyllts. Därvid bör någon form av enkel markprisprövning vid förköpsärenden övervägas, såsom vpk redan i tidigare riksdagsmotioner föreslagit. I motionen 1584 har vi föreslagit en förändring i expropriationslagstiftningen, som enligt vår mening skulle få stor betydelse för kommunernas möjligheter att bedriva en i verklig mening aktiv markpolitik. De värdeökningar som beror av samhällsinsatser skall inte ersättas till privata markägare utan komma samhället till godo — därom är de flesta människor numera överens. Men man måste då också se till att skapa tillräckliga garantier för att eliminera markvärdesvinster. De förbättrade möjligheter att expropriera mark som införts under senare år och det förenklade expropriationsförfarandet har inneburit större möjligheter för kommunerna att tillgodose sitt markbehov. Vi har i år liksom tidigare år återkommit till vad vi anser vara något av en kärnfråga i detta sammanhang, nämligen frågan om den s.k. presumtionsregeln och ersättningsberäkningarna enligt denna.

Skall man uppnå detta måste man bestämma en fast tidpunkt efter vilken den värdestegring som beror av samhällets utbyggnad inte skall ersättas. Och denna tidpunkt måste sättas så långt bakåt i tiden att man kommer åt de stora markvärdestegringar som skedde i början av 1960-talet. Såsom anförs i reservationen 2 b bör de utredningssvårigheter som åberopas mot förslaget inte överdrivas då det redan enligt gällande ordning kan krävas utredning om upp till 15 år gamla värden. Om man knyter ingångsvärdet till läget den 1 januari 1960, som vi föreslår från vpk, kan det inte annat än i undantagsfall uppstå några större problem beträffande utredningar.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 b och 3b vid civilutskottets betänkande nr 6. Låt mig sedan säga några ord med anledning av det som herr Wennerfors berörde i sitt inlägg. Han refererade intryck från sin arbetsplats och från umgänget med andra människor. Jag vill gärna säga att jag inte kan vitsorda herr Wennerfors” tal om att färgsättningen på det egenägda småhuset skulle vara en fråga av den typ som dominerar bland allmänheten.

Det är de problemen jag främst har mött bland människor som jag träffar ute och som jag umgås med. Jag är överens med herr Wennerfors på en punkt i det han mycket uppehöll sig vid, nämligen rätten att äga hus och hem. Jag är däremot inte överens med honom om rätten för den enskilde att äga mark som behövs för samhällsbyggandet och inte heller om rätten att äga flerfamiljshus och göra stora vinster på att människorna måste ha någonstans att bo.

Herr talman! Som företrädare för utskottsmajoriteten yrkar jag redan nu bifall till civilutskottets betänkande nr 6 och därmed också avslag på reservationerna. Jag skall till att börja med försöka utveckla utskottsmajoritetens synpunkter i frågan. Den moderata reservationen 1 till förmån för den äldre utformningen av förutsättningarna för tätbebyggelseexpropriation ställs mot majoritetens avslagsyrkande. Detta innebär varken mer eller mindre än att majoriteten inte vill återinföra 1971 års regler. Detta bör noteras. Reservanternas argumentation utgår i allt väsentligt från en sak: alla förändringar på markpolitikens område är en fullföljd av vad man kallar för dogmatiska teser. Reservanterna utgår också från att dessa teser till övervägande del har socialistiskt ideologisk karaktär. Slutsatsen blir då att alla reformer som genomförts under senare år måste brytas upp i sina grundläggande delar. Är det nu så? Har också mittenpartierna fångats in av de här socialistiska teserna och medverkar till den skräckmålning som herr Wennerfors söker göra? Jag tror vi får det bästa svaret om vi sakligt granskar det yrkande som utskottet har haft att behandla. Yrkandet innebär i huvudsak följande. Reservanterna vill byta ut beskrivningen av förutsättningarna för tätbebyggelseexpropriation mot en sådan som anses ge minskade expropriationsmöjligheter. Reservanterna vill vidare byta ut en utformning av grunderna för tomträttsexpropriationen mot en annan. Såsom yrkandet i motionen utformats — kanske litet obetänksamt — kommer sakfrågan att gälla, om vi skall hålla fast vid kommunernas rätt att avgöra om de behöver äganderätten till viss mark för att kunna fullfölja sina bostadspolitiska uppgifter. Det gäller sålunda inte frågan, huruvida kommunerna skall äga all mark — den frågan har vi tagit ställning till genom att nyss avslå vpk-motionen i det ämnet. Det gäller inte heller frågan, om kommunerna skall sälja mark eller upplåta den med tomträtt — där har vi nyss bekräftat kommunernas valfrihet. Kvar står frågan, om vi skall erbjuda kommunerna ett redskap som är användbart för att de efter en demokratisk, politisk prövning skall kunna fullfölja sina respektive syften. Vill vi inte ge kommunerna det förtroendet, får vi självfallet rösta på reservationen. Reservationen minskar på ett kännbart sätt kommunernas möjligheter i denna del.

För den fortsatta debatten vore det en vinning om vi kunde enas om att skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna inte beror på socialistiska respektive icke-socialistiska värderingar. Som jag tidigare sagt innebär reservationen 1 också att man vill byta ut en grund för tomträttsexpropriation mot en annan. Skillnaden är hårfin. Det faktum att mittenpartierna och regeringspartiet kunnat enas här innebär inga ändringar från deras sida. De som svängt i frågan är moderaterna, som förra året ville ta bort regeln men nu vill ha den kvar, fastän i en annan, snarlik tappning. Jag vet inte riktigt hur jag skall tyda det, men kanske också moderaterna börjar närma sig de socialistiska värderingarna eller den socialistiska linjen. Hur som helst: majoriteten kan inte ansluta sig till motionen. Socialdemokraterna vill ha kvar regeln — kanske finns det där vissa prestigeskäl — och mittenpartierna vill ha bort den. Men eftersom reservationen inte får gå utöver yrkandets ram, finns det bara ett särskilt yttrande på den här punkten, som jag skall återkomma till när jag har slutat att föra utskottets talan. Om jag sedan går över till presumtionsregeln, måste vi också här göra klart för oss vad frågan egentligen gäller. Den moderata reservationen är ett ohöljt ja — jag tar till så starka ord att jag säger ohöljt — till markprisstegring, och majoritetens ståndpunkt är ett nej. Presumtionsregelns utformning är en sak, det bakomliggande syftet ett annat. När moderaterna väljer att ta avstånd från själva principen att nya förväntningsvärden inte skall ersättas blir de självklart ensamma. Det innebär inte att mittenpartierna godtar regelns utformning, och det framgår klart av det särskilda yttrandet som jag skall återkomma till så småningom. Herr Wennerfors tog upp många saker i sitt anförande alltifrån sådant som färgen på husen — och där kan jag också säga att det finns mycket krångel på detta område — till äganderätten. Han talar nästan gråtmilt om den lille ägaren till det lilla småhuset som kommunen vill mota bort, om inte utan ersättning så ändå, som herr Wennerfors uttryckte sig, till det pris som kommunen vill betala. Men detta är inte sant. Vad gäller ägaren till småhuset så skall han ha fullgod ersättning. Han skall inte lida ekonomiskt. Naturligtvis är jag väl medveten om att det finns något man inte kan ersätta, nämligen rätten att få äga just det här huset som familjen gemensamt lagt ner hela sin själ på att bygga upp, vårda och förbättra. Det kan man inte ersätta med pengar — jag vill klart säga detta. Jag har svårt att förstå hur herr Wennerfors kan framställa kommunerna som busar som hotar med eller tar till expropriation nästan som daglig företeelse. Expropriation tar man naturligtvis till bara när man är tvungen för ett bostadsbyggande eller något annat som man måste ordna för de många människorna. Jag vet också att herr Wennerfors i många olika sammanhang är ute och skrämmer människorna, skärgårdsbor och andra med att om vi fortsätter så här med markpolitiken och inte följer moderaterna kommer det att föra med sig att staten och kommunerna skall äga allting. Herr Wennerfors inser mycket väl att det inte är så, men jag vet att herr Wennerfors ofta för den debatten. Jag är litet förvånad över att herr Wennerfors slutar så ödmjukt. Han säger: Ja, naturligtvis måste kommunen ha mark för sin planering. Med den avslutningen faller ju herr Wennerfors” hela argumentering platt till marken. Sedan till herr Claesons variant av presumtionsregeln, reservationen 2b, som innebär krav på två förändringar som redan prövats av riksdagen. Ett bifall till reservationen skulle innebära att man fick tvista om decenniers markprisutveckling och att man retroaktivt drog in värdeökning före 1971. Båda sakerna faller på sin egen orimlighet. Jag konstaterar emellertid att herr Claeson i reservationen i år också tar upp de svårigheter som skulle kunna uppstå. Moderaterna vill avskaffa förköpsregeln enligt reservationen 3 a. Varför? Ja, säger man något troskyldigt i motionen, markprisnivån sänks inte, den höjs. Hur denna oro rimmar med viljan att släppa markpriserna lösa kan jag inte förstå. I reservationen går man emellertid tillbaka till den principiella oviljan mot att släppa in de kommunala besluten. Därmed blir reservationen bara en ytterligare upprepning av trossatser. I fråga om förköpslagen säger herr Claeson i reservation 3 b något som kan tyda på att han vill underlätta expropriation i förköpsfallen för att få markpriset prövat. Även med en sådan utgångspunkt är det svårt att se skäl till ett bifall. Expropriationsförfarandet har ju förenklats helt nyligen, och jag undrar om det inte möjligen är så att reservationen bygger på äldre erfarenheter, som inte längre är aktuella. Jag övergår nu från att tala för utskottet till att något beröra det särskilda yttrandet. Som jag redan sagt innebär den moderata partimotionen i fråga om tomträttsexpropriation att man i praktiken inte vill ha någon förändring — moderaterna har alltså här hamnat väldigt nära statsrådet Lidbom. Mittenpartierna anser som förut att regeln om tomträttsexpropriation är ologisk och onödig. Regelns avsedda men inte bokstavliga syfte täcks av huvudregeln. Jag kan för min del bara se socialdemokratisk prestige bakom kravet att vi skall behålla den. Mittenpartierna kommer att i lämpligt sammanhang på nytt väcka frågan om att ta bort regeln. Nu finns det inte något yrkande i den riktningen och således ingen reservationsrätt. I fråga om presumtionsregeln har jag nyss sagt att majoriteten tycks vara ense om huvudsyftet, nämligen att motverka nya förväntningsvärden. Vi i mittenpartierna är inte överens med regeringspartiet om presumtionsregelns innehåll. Bevisbördan har helt lagts på markägaren beträffande värdestegringens orsaker, och det kan ju vara effektivt. Det kan t.o.m. vara så effektivt att markägaren mister den ersättning som han egentligen är berättigad till, och det vill vi verkligen undvika. Skulle vi följa moderaterna och ta bort regeln skulle vi inte kunna fullfölja huvudsyftet. Därför måste vi tänka oss en ny utformning. Det kan vara att lägga till en regel om värderingen av markägarens bevisning när han inte har sådana förutsättningar att prestera fakta som kommunen kanske har. Man kan också tänka sig att föra in en regel om skälighetsprövning. I sista hand skulle man kunna återgå till allmänna regler om bevisskyldighet. Då skulle en viss sannolikhet för markägarens påstående kunna motverka sökandens bevisning. Men det här är juridiskt finsnickeri som måste utredas i vanlig ordning. Det som sammanfattningsvis är syftet med det särskilda yttrandet är att slå fast att markägaren inte skall gå miste om någon rätt bara på grund av tekniska bevissvårigheter. Då är ett skälighetsavgörande bättre. Herr talman! Vi kommer från mittenpartierna att vid lämpligt tillfälle på nytt ta upp den här frågan.
Herr talman! Kvar står, säger fru Olsson i Hölö, att det gäller att erbjuda kommunerna ett redskap för att bygga vidare, att förvärva mark för gemensamma ändamål. Jag tycker att jag klart framhöll i mitt första inlägg att samhället måste ha den rätten. Men jag anser samtidigt att den lagstiftning vi hade på det här området före 1971 och 1972 räckte väl till. Jag sade också i avslutningen, när jag tydligen var en smula ödmjuk, att det här ändå är fråga om extraordinära ingrepp som måste ske under absoluta rättssäkerhetsgarantier. Fru ordföranden i civilutskottet anser att moderata samlingspartiet säger ohöljt ja till markprisstegring. Nej, vad vi vänder oss mot är att ersättningen grundas på 10—15 år gamla priser och att det är den enskilde som skall bevisa att värdeutvecklingen varit en annan än vad kommunen i detta sammanhang anser. Detta måste ju vara svårt för det stora flertalet markägare. Det är minsann inte så lätt för den enskilde att skaffa fram uppgifter om markvärdeutvecklingen. Men fru Olsson i Hölö antydde, att det i lagen finns en garanti mot detta, och jag förmodar att hon avsåg den s.k. villagarantin.

Men när tillstånd till expropriation icke inhämtas, vilket man heller inte behöver göra, användes denna bestämmelse som ett hot. Då är frågan: Vad menas i realiteten med uttrycket ”likvärdig bostadsfastighet”? Man säger här, herr talman, att jag är ute och skrämmer skärgårdsborna. Jag inbjuder fru Olsson i Hölö och alla övriga intresserade i centerpartiet att komma med ut i skärgården och gemensamt med skärgårdsborna diskutera denna sak.

Herr talman! De grundläggande regler som gäller för expropriationslagstiftningen och förköpslagen som ger kommunerna förköpsrätt till mark har folkpartiet i princip accepterat. Vid tidigare riksdagsbehandlingar har vi dock i vissa detaljfrågor anfört avvikande mening, och dessa frågor har utskottets ordförande nu utvecklat här. Folkpartiets principiella inställning grundar sig på åsikten att kommunerna måste ta sitt ansvar för markoch bostadspolitiken. Detta ansvar kan inte inskränka sig till ett mer eller mindre passivt planarbete. Det är helt rimligt att de kommunala organen på olika sätt styr utvecklingen inom kommunen. Men då är det nödvändigt att man kan komma åt olika markområden. Förköpslagen är ett sätt — och ett enkelt sådant — att på ett tidigt stadium köpa den mark som behövs för samhällsutvecklingen. Expropriationslagen är ett annat, ofta mer komplicerat, sätt att få tillgång till önskvärda markområden. En god kommunal markberedskap är en viktig förutsättning för att rationellt kunna bygga och därmed få lägre boendekostnader. Kommunerna bör därför äga mark i tillräcklig omfattning för att effektivt kunna förhindra markspekulation och underlätta planläggning. Det är däremot viktigt att kommunerna i planeringsoch byggnadsskedet dels låter olika intressen och idéer komma fram, dels ser till att man får konkurrens både i byggande och förvaltande av bostäder. Genom en vidsynt och öppen planering och upphandling kan mångfalden komma fram, nya idéer prövas och olika förslag vägas mot varandra. Vi står i en situation där användningen av marken är en allt viktigare problemställning. Den moderata motionen har enligt min uppfattning en alltför negativ och inskränkt syn på både expropriationslagstiftningen och kommunernas förköpsrätt. Den synen förstärks när man här har lyssnat till herr Wennerfors. Herr Wennerfors ställer sin motion mot ett helt socialistiskt samhälle. Det är en svartmålning av de åtgärder samhället kan vidta för att få rimliga möjligheter att påverka utvecklingen. Jag måste ta ett exempel här, även om herr Wennerfors nyss själv var inne på det. Det gäller småhusen. Det är klart utsagt i lagstiftningen dels att man inte skall expropriera småhus annat än i starkt trängande fall, dels att om man exproprierar ett småhus som bebos av ägaren, skall man betala fullt marknadspris så att ägaren kan köpa ett likvärdigt hus. Det är denna lagstiftning som herr Wennerfors nu kallar konfiskatorisk. Herr Wennerfors anför andra exempel som han tar från ett område, där han tydligen ofta rör sig, Stockholms skärgård.

I det fallet företräder herr Wennerfors i sitt resonemang valfrihetslinjen endast för dem som har gott om pengar. Expropriationslagen och förköpslagen inrymmer möjligheter att motverka oskäliga markpriser och bättre styra utvecklingen på markområdet. Det är inget hot mot vare sig enskilt ägande eller rättssäkerhet att stärka samhällets ställning.

Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag inbjöd förut centerpartiets företrädare här att följa med ut i skärgården och tala med skärgårdsborna. Nu skall jag inbjuda också folkpartiets företrädare att komma med ut och prata med skärgårdsborna. Jag vet att herr Strömberg varit där en gång eller kanske två, men herr Strömberg borde åka ut oftare. Åk gärna tillsammans med mig, så skall vi tala markpolitik med skärgårdsborna. Det är en fråga jag skulle vilja ställa både till herr Strömberg som företrädare för folkpartiet i dag och till fru Olsson i Hölö som företrädare för centerpartiet: Vill ni vara snälla och nämna en enda situation då samhället inte kunde förvärva mark enligt den gamla lagstiftningen.
Herr talman! Jag skall med glädje åka ut i Stockholms skärgård och diskutera markfrågor. Jag vill klart säga ifrån att jag anser att Stockholms skärgård och liknande områden i andra delar av vårt land är områden som bör vara till för en stor grupp människor och inte bara för några få. Det är ett exempel på områden där man kan tvingas göra inskränkningar i den enskildes handlande till förmån för den stora gruppen människor som inte har så stora ekonomiska möjligheter. Även dessa människor skall kunna få njuta av en särpräglad och vacker natur. Det var det ena. Det andra är en fråga till herr Wennerfors. Hur ser herr Wennerfors på den situation som inträtt i min hemkommun, Botkyrka? Jag syftar på det markköp som ägde rum när man planerade en av de största samlade bostadsbebyggelser som ägt rum i vårt land på de senare åren, nämligen norra Botkyrka. Den lilla kommunen, med 16 000 invånare, skulle bygga ut det här området och ställdes inför enormt stora ekonomiska svårigheter — större än någon annan kommun någon gång i detta land upplevt. Då gick enskilda markexploatörer in och köpte upp ett stort område i Fittja till markpriser som inte hade någon tidigare motsvarighet här i Storstockholm. Kommunen ställdes helt vid sidan om. Herr Wennerfors kan åka ut till Botkyrka och där ute ta del av hela detta ärende. Han får då se hur illa en kommun kan hamna och hur illa de människor som bor där ute har hamnat — det är i sista hand de som har drabbats.
Herr talman! Jag ber att få upprepa min inbjudan att vi gemensamt skall resa ut i Stockholms skärgård. Vi skall då ha med oss det anförande som herr Strömberg i Botkyrka nu höll, så får vi se vad skärgårdsborna säger om det. Sedan tror jag att herr Strömberg har fått för sig att jag skulle vara någon försvarare av markspekulation. Det är jag då rakt inte! I varje fall försvarar jag inte det som hände ute i Botkyrka och icke heller den markspekulation som jag som sollentunabo och tidigare som sundbybergsbo har fått uppleva ute på Järvafältet. Det var markspekulation det — och det var samhället som stod för den.
Herr talman! Herr Wennerfors bad mig om exempel på fall där en kommun kommit i kläm. Jag lämnade det exemplet! Det visar att det finns situationer där kommunens ställning behöver stärkas.

Herr talman! I fråga om betänkandet nr 6 från civilutskottet är mittenpartierna och regeringspartiet helt ense om både motivering och hemställan. Utanför den del vi skall besluta om i dag ligger ett särskilt yttrande från mittenpartierna. För ordningens skull vill jag kommentera detta något även om det inte påverkar dagens voteringar. Tomträttsexpropriation är den ena frågan som berörs. Det särskilda yttrandet innebär i sak att mittenpartierna markerar en avsikt att i annat sammanhang återkomma med ett yrkande. Det yrkandet skulle innebära att tomträttsexpropriation togs bort som självständig expropriationsgrund. Den här frågan har vi grundligt diskuterat både 1971 och 1972. Kanske det rent av gått troll i orden. Det tycks vara så att främsta skälet till att man vill få bort den här expropriationsgrunden är att den är onödig. Jag vill inte bestrida att huvudregeln ger samma slutresultat. Det sägs också att den strider mot kommunernas valrätt. Det tycker jag däremot inte. Regeln innebär inget tvång för kommunerna. Statsmakterna har ibland uttalat sig för tomträttsinstitutet, inte som en plikt men som en upplysning om statsmakternas inställning. Det är inte konstigare nu. Vi på vårt håll vill markera tomträtten i det här sammanhanget. Vi tycker att detta är ett lämpligt sätt att göra det på. I fråga om presumtionsregeln är det litet mer komplicerat. Det särskilda yttrandet preciserar ju inte något klart alternativ, och det är väl inte heller att begära i det här sammanhanget. Vi tycks också vara helt ense om vad regeln skulle syfta till. För min del har jag i denna inte lagt in någon avsikt att ta bort berättigad ersättning. Jag har bara sett det som en praktisk regel för att skilja ut det ena från det andra. Bevisbörderegler används ju i många liknande sammanhang. Lagrådet hade ingen invändning mot metoden som sådan. Sedan vill jag peka på att de som står bakom det särskilda yttrandet bara rör sig med antaganden. De kan inte peka på något som hänt. Det är klart att svårigheterna visat sig först en längre tid efter 1971, då det har blivit litet mera att tvista om. Jag är säker på att utvecklingen hos domstolarna bevakas. Den dag man kan påvisa något missförhållande, att någon inte fått sin skäliga rätt enligt regelns syfte, då får vi se på regeln igen. Till dess tycker jag att den bör få stå kvar. Den är ändå det klaraste uttryck för vårt gemensamma syfte som hittills har presenterats. Jag hade, herr talman, från början tänkt nöja mig med denna kommentar till mitt partis särskilda yttrande, men självklart kan jag inte låta herr Wennerfors” inlägg stå oemotsagt. Jag har under årens lopp hört mycket egendomligt i riksdagen om svensk bostadspolitik, men frågan är om inte herr Wennerfors nu ändå har satt något av ett rekord i osaklighet, i generella bedömningar och i svepande antaganden, som egentligen inte hör hemma i en sakdebatt om den svenska bostadspolitiken. Låt mig, herr talman, nöja mig med att återge några av herr Wennerfors” grövsta antaganden. Han framhöll att i ett längre perspektiv kommer socialismen och demokratin på kollisionskurs. Han övergick omedelbart därefter till att ge en skildring av hur det kollektiva ägandet fungerar, hur byråkratin växer och hur det ersätter det personliga engagemanget. Får jag tala om för herr Wennerfors att jag i snart 15 år har haft min verksamhet inom den svenska bostadskooperationen. HSB har byggt ungefär 350 000 lägenheter. Även Riksbyggen tillhör den reguljära bostadskooperationen. Denna boendeform på föreningsnivå ger de boende medlemskap, insyn, inflytande och medansvar. Kan denna form av boendedemokrati verkligen stå i ett motsatsförhållande till demokratin? De som bor i kommunalägda hus får sina bostadsfrågor hanterade genom parlamentariska beslut. De kan följa ställningstaganden, beslut och åtgärder, och de kan på den politiska vägen delta i och påverka utformningen av bostadsbyggandet. Råder där någon motsats mellan det kollektiva ägandet och demokratin? Eller är det inte Sverige som herr Wennerfors talar om? Är det något annat land som står i centrum för hans anföranden i den svenska riksdagen? Den enda grupp, herr Wennerfors, som saknar inflytande på sitt boende är de människor som bor i flertalet privatförvaltade fastigheter. En utredning arbetar nu fram förslag om hur denna grupp hyresgäster skall få ett reellt inflytande. Jag tycker att man skall vara litet försiktig, när man vädrar demokratin i den politiska debatten. Herr Wennerfors får enligt egen uppgift tusentals brev. Inte alla som skriver till herr Wennerfors talar om var de har sin politiska hemvist. Men de vänder sig till herr Wennerfors därför att de har en viss tilltro till moderata samlingspartiet. Ja, tyvärr sysslar herr Wennerfors med upplysningsverksamhet när det gäller expropriationslagen och förköpslagen och gör det på ett sätt som ofta får mig att undra om herr Wennerfors inte borde ta tillfället i akt att lära sig litet grand om förköpslag och expropriationslag. Sedan herr Wennerfors har dragit fram med sin s.k. upplysningsverksamhet måste vi inom det socialdemokratiska partiet gå ut för att rätta till de värsta felaktigheterna i den predikan som herr Wennerfors — liksom flera andra i moderata samlingspartiet — svarar för. Herr Wennerfors anförde här ett exempel. Han nämnde villaägarna, som skulle vara i en alldeles speciellt dålig situation med avseende på expropriationslagen. Han drog upp det resonemanget genom att säga att kommunen ”tar över” och kommunen ”fastställer priset”. Herr Wennerfors vet mycket väl att det är fastighetsdomstolarna som fastställer priset. Det gör inte kommunen.

Och därtill kommer vad som står i lagen, nämligen att man inte skall tillgripa expropriation förrän alla andra åtgärder har vidtagits. Expropriation av småhus är alltså den sista åtgärd som samhället enligt expropriationslagen skall vidta. Så säger herr Wennerfors att han är ingen advokat för privata spekulationsintressen. Jag vet inte vems uppdrag herr Wennerfors har, men hans uttalanden kan mycket väl tolkas så att han är anhängare av spekulationsintressena på fastighetsmarknaden. Man kan inte dra någon annan slutsats av hans mycket spontana inlägg i debatten. Och varje för hög ersättning till jordägare, på vars mark det skall byggas bostäder, återkommer så småningom på hyrorna för de bostadskonsumenter som skall bebo de blivande bostäderna. Det har ställts frågor här till höger och vänster. Jag kanske skulle kunna fråga herr Wennerfors vad han tycker om Skånska Cements markförvärv i Nacka. Förvärvet har skett i spekulationssyfte, och marken är avsedd att bebyggas av Skånska Cement på Skånska Cements villkor. När det så sker en stadsplaneändring så att marken inte får det centrala läge man tidigare tänkt sig, går Skånska Cement till domstol och tar ut stämning på Nacka kommun. Är det, herr Wennerfors, ett affärsintresse som passar ihop med resonemanget om demokrati på bostadsmarknaden? Herr Wennerfors har frågat mig när nästa socialisering skall komma. Han tänkte då på byggkonkurrensutredningen. Herr Wennerfors, det står i årets statsverksproposition, som alla riksdagsledamöterna torde ha fått och som säkert åtskilliga har läst, att byggkonkurrensutredningens förslag bereds i samband med det kommande bostadspolitiska paketet. Det vet i varje fall vi som sitter i utskottet att det blir under oktober månad som bostadsministern kommer att presentera sin bostadsproposition för riksdagen. I det förslaget kommer också att återfinnas synpunkter på byggkonkurrensutredningens förslag. Herr talman! Herr Wennerfors har bjudit in några ledamöter av kammaren att följa med honom ut i skärgården. För att jag nu inte skall råka ut för samma fatalitet vill jag säga att jag känner ingen lust att följa med herr Wennerfors ut i skärgården, eftersom jag redan råkar ha en liten stuga där ute. Men jag kommer att i fortsättningen ägna en mycket stor del av min verksamhet åt att rätta till det som herr Wennerfors åstadkommer, nämligen att ge människorna ofta en helt felaktig, konstruerad bild av verkligheten. Det är inte så, herr Wennerfors, att kommunen tar och bestämmer och ordnar och fixar och donar, utan kommunen är bunden av lagregler och de lagreglerna har riksdagen bestämt. Att påstå något annat är inte att tala sanning.
Herr talman! Herr Lindkvist har inte på något sätt kunnat övertyga mig om att vi skulle ha en särskild expropriationsgrund för tomträttsexpropriering. Den är, som jag förut sade, både onödig och ologisk och den faller inom huvudregeln. Vad sedan gäller presumtionsregeln vill jag ännu en gång upprepa att vi har en gång för alla godtagit den. Men vi kan inte godta att bevisbördan är så ensidig. Vi tycker inte att det faller inom den rättssäkerhet som man kan kräva. Herr Lindkvist säger att vi inte har hört något om att det inte gått bra med tillämpningen av regeln. Tacka för det. Sådana erfarenheter kan vi ju inte ha ännu. Det här är ju så nytt. Men därför anser vi det vara av stor vikt att vi kan komma fram till något annat system. Men sedan säger herr Lindkvist också att vi får väl se över det här igen, och jag tackar för det. Jag skall gärna åka med herr Wennerfors till skärgården. Vi tillhör ju samma län. Jag har varit där ute många gånger, ibland kanske bara ett par dagar efter herr Wennerfors. Jag har funnit att det går väldigt bra att tala centerpolitik med dem som bor där. De har väldigt stor förståelse för våra ställningstaganden i markfrågorna. Det vore ju praktiskt att vi åkte på samma gång — särskilt för skärgårdsborna som då inte behöver offra alltför mycken tid på oss politiker i olika sammanhang. Därefter till villaägarna. När man, som herr Wennerfors uttrycker det, tar husen ifrån dem så säger herr Wennerfors: De skall ha rätt att få något likvärdigt i stället. Men det är ju det det är fråga om. Det är de ju tillförsäkrade. Herr Strömbergs exempel tycker jag räcker som belägg för att vi behöver den här nya expropriationslagen. Jag skall inte bemöta herr Wennerfors” inlägg för övrigt. En hel del av det, måste jag tyvärr konstatera, är mig helt främmande.
Herr talman! Jag hade ingen replik kvar när herr Strömberg i Botkyrka gjorde sitt senaste inlägg. Det exempel som herr Strömberg förde fram i debatten gällde såvitt jag förstår spekulation, men det var ju inte något svar på min fråga om han kunde nämna en enda situation då samhället inte kunnat förvärva mark enligt den gamla lagstiftningen. Det är den frågan jag skulle vilja ha svar på. Herr talman! Nu har herr Lindkvist fällt sin dom, en tung, olycksbådande dom, över denne Wennerfors. Jag är tacksam över att det finns andra inflytandefaktorer i tillvaron. Jag är tacksam mot vår Herre för att jag är så pass tjockhudad som jag är. Herr Lindkvist har också fällt sin dom över mitt kunnande. Jag vill erkänna för Oskar Lindkvist att den lagstiftning det gäller faktiskt är svår. Men herr Lindkvist kan vara övertygad om att jag lär mig en bit i taget. Jag ger mig inte. Jag kommer igen. Och jag är rätt säker på att även om jag lär mig så pass mycket att också en neutral domare skulle säga, att jag kan litet mer, skulle herr Lindkvist ändå ta till detta gamla knep som politiker använder sig av sinsemellan, nämligen att säga att motståndaren inte kan någonting. Men jag skall inte använda det knepet, herr Lindkvist, det tycker jag inte riktigt hör till spelet. Vad sedan gäller det sakliga innehållet i herr Lindkvists anförande är det väl inte mycket att säga ytterligare, eftersom vi har så helt olika utgångspunkter. Jag tänker t.ex. på den småhusfilosofi som herr Lindkvist har. Den är nog inte riktigt densamma som vi har i moderata samlingspartiet. Det sätt på vilket man skött byggnadsverksamheten de senaste årtiondena har inneburit att inte många småhus uppförts, och det förstår jag är helt i överensstämmelse med herr Lindkvists filosofi. När det gäller byggkonkurrensutredningen är jag helt på det klara med att det finns ett uttalande i statsverkspropositionen om denna. Jag har frågat också andra företrädare för regeringspartiet, och även de hänvisar till vad som står i propositionen och understryker att de inte vet något, eftersom regeringen inte sagt sitt. Därför kan de inte säga vad de tycker rent personligt. Men låt mig få ställa frågan till herr Lindkvist själv: Vad tycker herr Lindkvist personligen att man bör göra med byggkonkurrensutredningen? Det kunde väl vara intressant att föra en liten diskussion om detta, även om Ni inte från regeringen fått veta vad Ni skall tycka. Det sker som sagt inte förrän i oktober.
Herr talman! Jag svarade ju på herr Wennerfors” fråga tidigare, men herr Wennerfors ville uppenbarligen inte höra på vad jag sade.

Den nuvarande lagstiftningen, som är avsevärt mycket bättre, skulle ha givit en verklig möjlighet att förvärva detta markområde. Det var helt omöjligt med den gamla lagstiftningen.
Herr talman! Vad jag frapperades av i herr Wennerfors” stora anförande i kammaren var att han inte alls berörde det ärende vi nu behandlar, civilutskottets betänkande nr6, i vilket ändå moderata samlingspartiet borde ha några intressen inför den förestående voteringen. Herr Wennerfors föredrog i stället att göra en svepande exposé över alla olyckor som inträffat i den svenska bostadspolitiken. Jag anser inte att herr Wennerfors är så sakkunnig och representativ att hans uttalanden bör stå oemotsagda i riksdagens protokoll. Jag fattade det som en hederssak för mig som socialdemokrat och verksam inom bostadskooperationen i många år att lägga till rätta några av de värsta av de överdrifter som bevisligen förekom i herr Wennerfors” mycket stora anförande. Herr Wennerfors vill nu ha svar från mig på frågan vad som skall ske i anledning av byggkonkurrensutredningens betänkande. Det vet jag ännu inte, herr Wennerfors. Jag kan inte ge ett tillfredsställande svar. Jag skall svara när jag studerat frågan och sett vilka argument som anförs för utredningens förslag och om de passar in i min syn på hur bostadspolitiken skall utformas. Det är jag inte beredd att göra i dag. Om jag nu är mycket artig och hoppar över de små krav som jag ställde på herr Wennerfors i mitt anförande, kan det väl ändå konstateras att han inte gjort någon ansats att besvara någon av de frågor som jag ställde. Jag klandrar honom inte, ty om man har gått ut för hårt i den politiska debatten och skall göra en reträtt, bör man kanske göra den i enrum och inte inför offentligheten. Jag har därför stor förståelse för herr Wennerfors när han nu befinner sig i den situationen. Jag har inte påstått att herr Wennerfors skulle vara alldeles speciellt okunnig, men nu säger han själv att han kan för litet, att han lär sig en bit i taget. Då skulle jag möjligen kunna undra varför de bitar som herr Wennerfors ännu inte har lärt sig nödvändigtvis skall förekomma i den upplysningskampanj om förköpslag och expropriationsrätt som herr Wennerfors sysslar med ute i skärgården. Kan inte de bitarna av bostadspolitiken få vara till dess att herr Wennerfors har hunnit i fatt? Det tjänar ju hela den stora bostadspolitiska debatten på. Herr Wennerfors sade i början av sitt anförande att socialdemokraterna var på reträtt; om inte annat, sade han, var det en liten reträtt. Vi skall om någon stund här diskutera civilutskottets betänkande nr 8; då skall vi få vara med om en reträtt, och inte en liten sådan utan — jag garanterar det — en stor reträtt.
Herr talman! Nu kräver herr Lindkvist svar av mig. Jag har krävt ett svar av honom beträffande byggkonkurrensutredningen, och då säger han som många brukar: ”Jag kan inte svara på det i dag.

Herr Lindkvist borde väl ha någonting att säga om det, även om inte regeringen ännu har sagt sitt. Jag skall inte inbjuda herr Lindkvist att åka med ut i skärgården. Egentligen är det ju han som borde bjuda ut oss, eftersom han nu berättar att han har en egen liten stuga där. Men nog vore det rätt trevligt, om vi tillsammans — herr Lindkvist, herr Strömberg i Botkyrka, fru Olsson i Hölö och jag — kunde få tala med skärgårdsborna. Då fick vi höra vad de säger om er syn på markpolitiken.
Herr talman! Jag skall avsluta mitt deltagande i den här debatten med att säga, att den slutsats som herr Wennerfors drar i fråga om byggkonkurrensutredningen — att ingen enskild skulle kunna bygga — är herr Wennerfors” slutsats och inte utredningens förslag.

Herr talman! Civilutskottets förevarande betänkande nr 7 beskriver ytterligare en motsatsställning mellan moderaterna och övriga partier i markfrågan. Denna motsättning gäller i själva verket samma sak som vi har behandlat i de båda tidigare betänkandena, nämligen frågan om när och på vilka villkor ett markägarintresse måste vika för de allmänna intressena. I reservationen sägs att ingrepp skall få göras till skydd för väsentliga allmänna intressen, och det är ju precis vad vi i majoriteten vill. Kärnfrågan är då ytterst vilka intressen som är väsentliga. Är det väsentligt att hindra miljöpåverkande industri på olämplig plats? Är det väsentligt att hindra fritidsbebyggelse i vissa områden? Är det väsentligt att skydda åkerjorden? Planering innebär alltid att lösa konflikter mellan motstridiga intressen. Krav ställs även från moderat håll på att den eller den utvecklingen inte bör tillåtas. Men skall den hindras måste samhället också få redskap för detta i form av lagar. Till dessa redskap skall höra en bruksanvisning som anger hur de skall användas i olika konfliktsituationer. Vi har en provkarta på sådana i den fysiska riksplaneringen. När moderaterna ena dagen diskuterar riktlinjer och andra dagen vill ta bort möjligheterna att fullfölja dem, kan man — även om man inte vill det — börja tvivla på att de har det intresse som de i andra sammanhang talar om att de har för naturvård och miljö i stort. Herr Adolfsson sade att samhället är till för människorna och inte tvärtom. Jag vill till fullo instämma i det. Men samhället är till för de många människorna och inte för de få. Jag vill också påminna om att riksdagen när det gäller glesbebyggelserätten, som nu är borta, har uttalat att glesbebyggelse som sådan inte skall motverkas. På många platser är det tvärtom den naturliga bebyggelsen. Vi skall då inte heller ställa alltför stora krav på plan.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

Herr talman! Jag kan försäkra herr Adolfsson att jag inte tillhör dem som tycker att hus är fula när de är placerade ute i glesbygden. Tvärtom! Vi skall inte heller ha restriktioner från kommunernas sida, om människor vill bygga på platser där det inte stör allmänna intressen. Men jag har en helt annan uppfattning än herr Adolfsson när det gäller att hålla våra stränder och kuster fria från bebyggelse. Trots att vi har lång kuststräcka ligger på många platser här i landet alltför många sommarhus och annan bebyggelse vid vatten — vilket gör att människor som inte har förmånen att ha hus just vid vatten inte har stora möjligheter att utöva rätten att komma ned till stränderna. Jag tycker att vi skall vara mycket restriktiva just när det gäller utbyggnad vid stränderna.

Herr talman! Det här ärendet går tillbaka till behandlingen i riksdagen år 1972 av propositionen 111 beträffande hushållningen med mark och vatten. Regeringen ansåg då att det var regeringen som skulle besluta om lokaliseringen i ärenden av miljöpolitisk karaktär. Vi ansåg att detta innebar en partipolitisk prövning, och vi framhöll att det borde vara koncessionsnämnden som skulle besluta i dessa ärenden. Vi har nu kommit igen med det kravet i vår motion 1160, yrkandet 1, som vi har följt upp med reservationen 1 till civilutskottets betänkande nr 8. Motionens syfte vad gäller yrkandet 2 var — såsom framhålles i reservationen 3 b — att främja en snabbare tillståndsprövning i okomplicerade fall. Avsikten var, att om yrkandet 1 inte skulle bifallas, hindra att politiska bedömningar leder till att i sak okomplicerade miljöskyddsärenden behandlas enligt 136 a§ i byggnadslagen med därav följande politiska värderingar som även innebär oskäligt dröjsmål. Dessa farhågor har bl.a. grundats på att handläggningen hos Kungl. Maj:t har föreskrivits skola ske beträffande vissa angivna verksamheter — oavsett den avsedda åtgärdens omfattning — och att det lagts i Kungl. Maj:ts egen hand att avgöra om undantag från denna prövningsskyldighet skall medges. Härtill kommer självfallet önskemål om att myndigheterna skall organiseras så, att tillståndsprövning kan ske så snabbt som möjligt. Det är alltså enligt vår mening en fråga om resurserna. Med hänsyn emellertid till att motionens syfte även i denna del bäst främjas genom ett bifall till yrkandet 1 och till att yrkandet 2 möjligen kan uppfattas ha en annan innebörd än som avsetts bör motionen inte nu bifallas i den delen.

Fru talman! Säkert vill alla här i riksdagen medverka till att miljön skyddas och att de lagar som samhället då använder skall respekteras. Men då bör inte heller riksdagen på något vis medverka till att lagar på sådant sätt urholkas, att vi får kryphål för dem som sätter ekonomiska intressen före miljöaspekterna. Den moderatmotion som ligger till grund för utskottets betänkande föreslår en uppmjukning av miljöskyddslagen och byggnadslagen. Beklagligt nog har moderaterna nu anslutit sig till de tankegångar som fanns i regeringens proposition förra året. Miljön är utsatt för faror från många håll. En fara är en alltför räddhågad och tveksam lagstiftning, där man kortsynt sneglar på ekonomiska intressen och glömmer att miljöfrågor måste ses ur större och mera vidsträckt perspektiv. Både moderatmotionen och utskottets socialdemokrater har slagit in på en linje där man ger efter för kortsynta ekonomiska krav. Det är välkänt för både denna kammare och svenska folket att företag satt i gång miljöfarliga anläggningar utan att invänta tillstånd. De regler som nu gäller vid ifrågavarande industrietableringar har bl.a. den fördelen att en grundlig tillståndsprövning kan innebära att nya väsentliga synpunkter kommer fram. Vi kan inte heller ställa oss i en situation där de tillståndsgivande myndigheterna riskerar att i praktiken vid den slutliga prövningen bli låsta av att stora investeringsbelopp redan är nedlagda. Resultatet kan i så fall bli att anläggningar, vilka vid en förhandsprövning skulle ha underkänts, i vissa fall kan tänkas komma att vara i drift under årtionden med allvarliga miljöskador som följd. Miljöskyddslagen har utsatts för påfrestningar. Att i detta läge öppna ett kryphål kan inte vara rätt väg att gå. Om någon skada skulle ha uppkommit genom att miljöfarliga anläggningar inte fått påbörjas i tid finns det andra sätt att rätta till detta. I så fall kan moderater och socialdemokrater förena sig i ett förslag att de myndigheter som skall handlägga dessa ärenden snabbare skall utföra sina uppdrag. En av miljöskyddslagens grundläggande principer är att innan igångsättningstillstånd lämnas för vissa industrietableringar skall miljövårdsaspekterna vara helt klarlagda. Civilutskottets betänkande visar att långt ifrån alla har förståelse för dessa grundläggande tankegångar.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
Fru talman! Det andra yrkandet i herr Adolfssons m.fl. motion tycker vi är bra. Det träffar prick i den avsikt som regeringen försökte föra fram i december 1973, nämligen att det ibland kan vara bra att komma i gång snabbt med arbeten också om de kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen. En förutsättning — och en mycket viktig sådan — är att miljöskyddsintressena inte får vika. Motionens andra yrkande tillstyrks alltså i reservationen. Majoritetens uppfattning tycks vara densamma som i fjol: Motionsyrkandet avstyrks med hänsyn till miljöskyddsintresset. Jag sade nyss, och jag upprepar det gärna, att reservanterna inte heller vill inkräkta på miljöskyddet. Om man genomför förslaget på de närmare villkor som föreslogs i propositionen 141 år 1973 blir det inte heller något intrång i miljöprövningen. lgångsättningstillståndet är inte bindande. Det skall göras en fullständig prövning precis som nu. Skillnaden mot vad som gäller nu är den att man kan tillåta att vissa arbeten påbörjas under vissa speciella förutsättningar. En förutsättning är att det är uppenbart att tillstånd kommer att ges. Det är alltså villkoren som behöver redas ut närmare. Om det inte är uppenbart att slutligt tillstånd skall ges, blir det inte heller något igångsättningstillstånd. En annan sak är att igångsättningstillståndet bara skall gälla förberedande och inte definitiva arbeten, t.ex. anläggningsarbeten, dvs. sådana arbeten som inte påverkas av de närmare villkoren. Det skall också finnas särskilda skäl. Då det gäller en anläggning som förbättrar miljön är det ju bra att denna blir fortare färdig. Det kan också vara så att det gäller att skaffa fram sysselsättning så snart som möjligt och att arbetena bör utföras vid en viss tidpunkt. Och än en gång: Den fullständiga prövningen sker precis som nu. Har sökanden gjort något som han inte får nytta av på grund av villkoren, så går detta på hans egen risk. Miljöskyddsprövningen är helt oförändrad. Jag är angelägen att säga detta till herr Strömberg i Botkyrka som talade om ett kryphål. Men det är inget kryphål i fråga om miljön, herr Strömberg. Däremot är huvudsyftet en snabbare handläggning i okomplicerade fall. Den stora frågan är nu varför inte herrar Adolfsson och Wennerfors står kvar. Motionen kan knappast vara ett olycksfall i arbetet. Propositionen nr 141 år 1973 nämns i texten och kan således inte ha glömts bort. Förklaringen till avslagsyrkandet på den egna motionen, moderaternas reservation 3 b, anbefalls verkligen till studium. Reservationen är på sitt sätt en unik hantering av logiska sammanhang. I klartext får den väl anses innebära en bön till den moderata partiledningen: Förlåt oss, vi visste inte vad vi gjorde! En ståndpunkt den 4 december 1973, en helt annan ståndpunkt den 23 januari 1974, och så åter rättning i ledet. När civilutskottet behandlar motionen om en snabbare handläggning av tillståndsgivningen i okomplicerade fall reserverar sig de motionerande moderaterna mot sin egen motion. På Karl XI:s tid lär det ha stått på milstolparna: ”Vad göras skall är allaredan gjort. I herredagsmän, reser icke så fort! ” För att göra en travestering kan man anta att det från högsta partimyndigheten under tiden från det motionen väcktes och fram till behandlingen i utskottet till herrar Adolfsson och Wennerfors har utgått ett påbud ungefär så lydande: I moderata riksdagsmän, reser icke så fort! Vad I ämnen besluta har partiledningen redan gjort. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 och — vid bifall till denna — även till reservationen 3 a.

Fru talman! I civilutskottets betänkande nr 8 har moderaterna blivit reservanter i fråga om samordnad prövning enligt byggnadslagen och miljöskyddslagen. Skälen till den ståndpunkten är att man är rädd för regeringens prövningsmakt. Jag kan väl säga att när vi först diskuterade den föreslagna ändringen var även vi betänksamma och litet ängsliga för vad den skulle leda till. Men nu finner vi inte någon anledning att förena oss med reservanterna i deras misstro. Reservanterna har nämligen inte kunnat åberopa några konkreta exempel på att regeringen utövat sin makt på ett otillbörligt sätt. Vi skall komma ihåg att denna reglering bara är temporär och att vi så småningom får ta ställning till nya förslag. Vi skall inte heller glömma turerna kring Brofjorden och de oefterrättliga dubbleringar som där blev aktuella. Utskottsmajoriteten har betonat det väsentliga, nämligen att miljöskyddsintressena inte får ges en andrarangsplats utan måste med sin fulla tyngd in i bedömningarna. I fråga om förslaget i motionen beträffande verkställighetstillstånd enligt miljöskyddslagen har mittenpartierna och vpk å den ena sidan och socialdemokraterna å den andra kvar sina ståndpunkter från i fjol. Vi är alltså oense i sak. Vad vi är oense om skall jag inte gå in på. Där har herrar Strömberg i Botkyrka och Lindkvist utvecklat var sin åsikt. Men på en punkt är vi ense: Vi uppfattar motionsförslaget som ett bifall till fjolårspropositionen. Jag skall inte närmare kommentera de turer som moderaterna sedan har varit ute på. Jag yrkar, fru talman, bifall till utskottets hemställan i alla delar.